Fru talman! Daniel Riazat har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att se till att alla elever kan känna sig trygga när de går till skolan - detta mot bakgrund av debatten om vilka politiska organisationer och partier som ska ges tillträde till Sveriges skolor.Antisemitism, antiziganism, islamofobi och afrofobi ska inte ha någon plats i Sverige eller i svenska skolor. Rasismen och fördomarna i vårt samhälle begränsar människors liv. Det är en självklarhet att varje elev ska känna sig trygg i skolan. Det är en okränkbar rättighet för varje elev. Därför ska grund och gymnasieskolor motverka rasism i sitt värdegrundsarbete. Elevernas tid i skolan är viktig, och det är upp till lärare och rektor att utifrån skolans styrdokument och i dialog med eleverna bestämma hur den ska användas. Att elever inom ramen för sin utbildning får möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning som en del av skolans uppdrag att förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet är bra. Men skolan är ingen allmän plats, och det är rektor som bestämmer vem som får vistas i skolan. I september 2014 tillsattes, precis som Daniel Riazat påpekar i sin interpellation, en utredning som bland annat har till uppgift att analysera de bestämmelser som reglerar hur skolor ska förhålla sig när det gäller att bjuda in politiska partier i skolorna . Utredningen ska överväga om skolan ska kunna begränsa det antal politiska partier som skolan bjuder in, till exempel till sådana partier som för tillfället är representerade i riksdagen. En utgångspunkt för utredningen är att det är önskvärt att elever ges möjlighet att ta del av politisk opinionsbildning som en del i skolans uppdrag för att förbereda elever för att delta i demokratiska beslutsprocesser. Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 1 oktober 2015. Jag och regeringen kommer att noga följa utredningens arbete och ser med stort intresse fram mot utredningens redovisning.

Fru talman! Tack, utbildningsministern! Jag vill också passa på att gratulera till posten. Det är också första gången för mig i denna talarstol, och det ska bli spännande.Tack för svaret! Frågan har lyfts upp mer och mer på senare tid. Inför valet kunde vi se hur representanter från olika partier var överens i frågan, nämligen att inga organisationer eller partier som kränker elevers nationella identitet ska få släppas in i skolorna. Inga homosexuella barn ska behöva bli kränkta och mötas av organisationer som på ett tydligt sätt står emot våra demokratiska värderingar. Inga judiska elever ska behöva känna att någon ifrågasätter deras existens.Vi är överens i frågan om skolans uppdrag och att frågan måste ses över och utredas. Samtidigt är frågan viktigare än vad utredningen kan komma fram till. Det handlar om normaliseringen av rasismen i vårt samhälle - där skolan har en viktig roll. Det handlar om något vi har sett under senare år, nämligen att rasistiska och nazistiska organisationer och partier breder ut sig i hela Europa och där Sverige inte har varit ett undantag. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerPrecis som utbildningsministern säger är skolan inte en offentlig plats.

Regeringen ska uttrycka vad man själv vill att resultatet av utredningen ska bli. Oavsett vad utredningen leder till måste denna regering ha åsikter i frågan. Före valet var det tydligt. Ibrahim Baylan, Stefan Löfven och till och med statsrådet från Miljöpartiet har varit emot att nazistiska organisationer släpps in i skolor. Det vore bra att få veta hur regeringen ser på frågan.
Fru talman! Ett särskilt tack för gratulationerna, Daniel Riazat. Låt mig genast returnera dem: Grattis till platsen i Sveriges riksdag!

Utgångspunkten kan inte vara att partierna har särskild rätt att just på skolan, som är lika lite en allmän plats som någon annan arbetsplats, sprida information.

Jag delar beskrivningen att såsom reglerna är och som reglerna har tolkats, också utifrån grundlagens skrivningar, finns det en otydlighet för rektorerna.

Det handlar också om vad som händer utanför riksdagen. Vi har sett exempel på hets mot folkgrupp vid flera olika tillfällen. Vi har sett ett behov av att polisen prioriterar upp arbetet mot hatbrott, något som Stefan Löfvens regeringsförklaring innehöll ett besked om. Men det handlar också om vad man gör i skolan.Verktygen för att kunna säkerställa att skolan blir en fristad från rasism ligger i att det finns en information och att det finns en möjlighet för lärare och engagerade elever att använda goda verktyg. Det är en av anledningarna till att den tydligt antirasistiska regeringsförklaring som Stefan Löfven avlämnade innehöll flera förslag om hur vi ska sprida det antirasistiska arbetet på skolorna. Den innehöll ett löfte om ett center för att sprida verkningsfulla modeller för hur man arbetar mot rasism på skolorna, ett kunskapscenter som baserar sin verksamhet på forskning och som ska kunna gå ut med information till grundskole och gymnasieelever och deras lärare i svensk skola.Så visst finns det åtgärder som den här regeringen har aviserat och kommer att vidta. Det går inte att säga att vi inte gör saker för att se till att målet om att skolan ska vara en fristad från rasism och homofobi verkligen ska uppnås.
Fru talman! Tack till Gustav Fridolin för svaret. Jag instämmer i mycket av det som han har sagt, och jag tycker att regeringsförklaringen innehöll mycket som är bra just när det gäller de här frågorna. Däremot finns det ett problem med att vänta på utredningen. Jag menar inte att man skrota utredningen. Jag tycker att det är jättebra med en utredning. Däremot finns det ett problem, och det är att det är ganska lång tid kvar tills utredningen kommer att gå i hamn. Vad händer under det år som är kvar? Jag kan berätta hur det var när jag gick på gymnasiet ganska nyligen. Det som hände vad att en nazistisk organisation fick tillstånd att komma in till vår skola. Jag som elev kände mig tydligt kränkt. Även då var det otydligt vad som gällde, om man fick eller inte fick neka dem. Det här var människor som tidigare hade begått en rad brott, bland annat hets mot folkgrupp. Det var människor som fick eleverna i den skola jag gick i att känna ett stort obehag. Vi tog saken i egna händer. Vi anordnade protester. Vi gjorde en massa saker för att se till att höja vår röst. Men jag anser att det krävs mer tydlighet från vårt håll. Återigen: Ja, att följa utredningen är väldigt bra. Men jag vill veta vad den nya regeringen vill få ut av en sådan här utredning.Anledningen till att jag pratade om normaliseringsprocessen i mitt förra inlägg är också en personlig upplevelse. För två år sedan var jag med på en antirasistisk manifestation i Ludvika. En militant nazistisk rörelse attackerade oss, och jag blev misshandlad. I går satt en av representanterna för samma nazistiska organisation på sitt första fullmäktigesammanträde i Ludvika kommun. Om utredningen skulle säga att partier som är valda till politiska organ får komma in i skolorna skulle det innebära att den här personen, som tillhör en nazistisk organisation, kanske skulle få tillträde till skolorna.Vi hade turen att det andra nazistiska partiet, Svenskarnas parti, inte fick mandat i någon av kommunerna som parti. Däremot har man lyckats genom andra partiers listor att ta sig in.Vi vet att det finns ett problem med att enbart säga att rektorerna ska bestämma. Det är: Vad händer när rektorn inte har rätt värderingar? Vi vet att det tyvärr finns rektorer, som övriga i samhället, som har värderingar som tydligt strider mot det vi har kommit överens om vad gäller skolan och vad gäller det övriga samhället.Jag menar att regeringen måste göra mer än bara vänta på utredningen. Regeringen måste tydligt visa vad man vill med utredningen. Vi vet att beroende på vilka som styr ett land kan utfallet bli olika vad gäller dessa frågor.Tack så mycket för svaret! Jag håller med om mycket av det du säger, Gustav Fridolin, men jag kräver ändå lite mer tydlighet mot bakgrund av vad jag har berättat.
Fru talman! Tack, Daniel Riazat, för vittnesmålet om vad det innebär när rasismen normaliseras i ett samhälle och när rasistiska organisationer vinner mark. Det innebär ett konkret hot mot många människor. Det innebär att människor känner en rädsla för att engagera sig politiskt, rädsla för att stå upp för sin åsikt eller rädsla för att bara vara den människa man faktiskt är. Det är ett hot mot demokratin som vi känner den. På den punkten är framväxten av rasistiska organisationer och deras verksamhet ett allvarligt hot mot demokratin. Det är grunden för att vi ser till att stärka rättsväsendet genom att prioritera upp hatbrott i den nya polisorganisationen. Det har diskuterats bland dem som studerat svensk polis och mellan svenska poliser vad konsekvensen var av att hatbrott inte längre räknades som en prioriterad brottskategori. Vi kan väl i vart fall konstatera att när de inte räknades som en prioriterad brottskategori blev det inte mer arbete nedlagt på att bekämpa hatbrott.Vi har sett regioner som har haft ett medvetet arbete och ett medvetet utvecklingsarbete inom polisen för hur man bekämpar hatbrott. De regionernas arbete ska nu spridas när polisen omorganiseras och hatbrott åter ska bli en prioriterad brottskategori.Det andra är ett verkningsfullt arbete för att motverka det som gör att rasistiska organisationer och värderingar kan vinna mark. Där går det inte att överskatta skolans roll. Skolan är så oerhört viktig för att ge människor verktyg att delta i demokratin och fungera som en bärare av demokratins värderingar. Där blir det arbete som vi gör med att sprida verkningsfulla metoder och modeller för hur man bekämpar rasism och att ge människor möjligheter att inte fastna i rasismens enkla argumentation och retorik ett viktigt arbete. Där är såklart också det här arbetet en del.Alla de politiska partierna har välkomnat att utredningen tillsattes. Det skedde efter ett möte mellan de olika partierna - jag tror att det var partisekreterarna som var inbjudna. Anledningen till att utredningen tillsattes var att man vill stå upp för att svensk skola ska vara en fristad från rasism, homofobi och andra kränkningar. Det är grunden för att varje elev ska vara trygg och att ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. För den grundens skull krävs det att reglerna blir tydligare.Jag kan inte som statsråd stå och göra en egen rättstolkning. Jag kan inte säga att det är så här lagen som den är skriven i dag ska tolkas. En sådan rättstolkning skulle inte spela någon roll, för det är inte min uppgift och ligger inte i mitt uppdrag att tolka lagen. Men det jag kan och ska göra är att se till att vi får en lagstiftning som fungerar för att säkerställa att elever kan vara trygga i skolan också i detta hänseende. Det var anledningen till att min företrädare efter brett samråd med riksdagens partier tillsatte den här utredningen. Det är grunden för utredningen, som ska redovisa sina slutsatser den 1 oktober 2015.
Fru talman! Jag tackar åter för svaret. Jag känner till att representation i riksdagen tas upp som ett exempel i utredningen, men jag skulle vilja säga att det finns ett problem även där. Självklart hoppas vi att vi inte får in några nazistiska partier i vår riksdag. Men vi har tyvärr sett att icke-demokratiska inslag har varit ett faktum de senaste åren i de olika parlamenten i hela Europa. Vi behöver inte gå in på orsakerna till det. Sverige har inte heller varit oberört av detta.Jag skulle vilja lyfta fram detta som ett problem. Tänk er ett land som Grekland, där det i dag sitter ett nazistiskt parti i parlamentet. Det exempel utbildningsministern tog upp innebär att det är ett partis eventuella representation i parlamentet som ska vara avgörande för skolorna. Jag menar inte att det kommer att bli så i Sverige inom den närmaste tiden, men jag menar ändå att vi måste ha ett långsiktigt tänk. Därför är den synen problematisk.Jag vill återigen tacka för svaret. Jag är ändå nöjd. Vi håller med varandra i frågan om nazistiska och rasistiska organisationer och partier i skolan. Jag ser fram emot att vi när den här utredningen är klar kan komma ifrån det oklara läge som råder i dag och att vi kan sätta stopp för att nazistiska och rasistiska organisationer och partier får sätta sin fot på våra skolor.
Fru talman! Jag vill ge ett stort tack till Daniel Riazat för interpellationen och möjligheten till detta meningsutbyte i riksdagen.

Därför är utredningen viktig, och därför inväntar vi den. Jag kan redan nu klargöra att utredningen kommer att beredas i samspel, samarbete och samtal med de partier som varit med i initierandet av utredningen. För mig är det en självklarhet. I den mån utredningen lägger fram nya lagförslag kan vi då bereda dem i breda samtal.Än en gång, fru talman, ett stort tack för samtalet! Låt mig åter påpeka att det här bara är en del. Det finns mer som behöver göras för att vi ska bekämpa normaliseringen av rasismen som Daniel Riazat beskrivit den. Därför har jag försökt använda en del av min talartid till att tala om hur vi prioriterar upp hatbrott som en brottskategori för polisen, vilket ingick i statsministerns regeringsförklaring, och hur vi ämnar sprida verkningsfulla modeller i skolan för hur man kan bekämpa rasism.